Herr talman! Bara några korta kommentarer: först till Berit Oscarssons farhågor för att förslagen i betänkandet kan få negativa konsekvenser för folkbildningen. Komvux skall naturligtvis använda sina resurser till den kompetensinriktade utbildning som den är avsedd för. Det är viktigt inte minst därför att behovet av sådan utbildning är stort. Jag tycker att utskottet på en rad punkter i betänkandet ganska klart har markerat just kompetensinriktningen i komvux. Se exempelvis på utskottets skrivning om orienteringskurserna! Visst betonas det där ganska klart att det är de som är på väg in i kompetensinriktade studier som skall få del av dessa kurser. Vidare varnar Berit Oscarsson för faran av en mindre lämplig utveckling beträffande uppdragsutbildningen. I propositionen sägs det klart att denna försöksverksamhet inte får inkräkta på ordinarie verksamhet och att den får omfatta högst 10 20 av verksamheten. Till sist kan man naturligtvis tycka att det finns skäl för att redan nu beställa en större utvärdering av reformen. SÖ har, som utskottet sagt, ändå ett ansvar för att följa upp detta. Det finns också andra former för att aktualisera frågan framöver om det skulle behövas. Sedan några kommentarer till Margareta Palmqvist. Varje kommun skall ha skyldighet att främja att vuxna deltar i utbildningen. Kommunen har också ansvar för att kartlägga utbildningsbehovet och för att vuxna informeras om utbildningsmöjligheter av olika slag. Jag menar att detta ger kommuner ett ansvar för just de frågor som Margareta Palmqvist tar upp, dvs. ansvar för uppsökande verksamhet, kanske i samverkan med andra utbildningsanordnare. Detsamma borde gälla frågan om när studielämplighetstest o. d. bör komma till användning. Jag tycker att utskottet ganska väl har täckt in de önskemål som Margareta Palmqvist har.

Bostadsutskottets betänkanden 2, 3 och 4 kommer att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 2 behandlas tre motioner rörande vissa markfrågor. Från moderat håll har två reservationer avlämnats. De tre motionerna tar upp äganderätten och markägares rätt i förhållande tillstaten. Våra utgångspunkter är att äganderätten är ett så viktigt inslag i en rättsstat att den ständigt måste bli föremål för intresse. Man måste hela tiden vara på sin vakt mot tendenser som urholkar eller äventyrar äganderätten. Sverige har fått en föga smickrande uppmärksamhet genom en dom i Europadomstolen. Där slogs nämligen fast att Sverige brutit mot reglerna om egendomsskydd i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Målet gällde tillämpningen av långvariga expropriationstillstånd och byggnadsförbud, och domen slog fast att staten — alltså Sverige — brutit mot Europakonventionen och således även trätt den enskildes rätt för när. Vårt motionskrav är att expropriationslagen ses över och ändras så att den överensstämmer med Europakonventionen. Utskottet hävdar att någon förändring inte är nödvändig. Vissa justeringar påstås redan ha skett, och dessutom hänvisas till att den kommande PBL-lagstiftningen tar hänsyn till de här frågorna. Vi menar att detta är otillfredsställande och visar på en förvånande passivitet. PBL-förslaget är under granskning i lagrådet, och någon proposition har ännu inte sett dagens ljus. När riksdagen kommer att behandla detta stora lagkomplex är ovisst. Omedelbara förändringar bör alltså ske i expropriationslagen. I reservation 1 tar vi också upp formerna för ersättning vid expropriation. Rimligt vore att den som förlorar mark skulle ha möjlighet att få annan mark i stället. Domänverket och lantbruksnämnderna har här ett särskilt ansvar. På grund av de stora markinnehav som finns i statens ägo skulle det vara naturligt att dessa båda myndigheter på ett aktivt sätt medverkade och erbjöd ersättningsmark. Målsättningen bör också vara att markägaren alltid skall ha full ersättning för de värden som går förlorade vid intrånget. Reservation 2 behandlar fastighetsbildning för mindre jordbruk. När exempelvis en jordbrukare säljer sin gård och vill ha kvar en tomt för att där kunna bygga ett bostadshus är det ofta svårt att få en större tomt än vad som normalt anses behövas för ett bostadshus. Fastighetsbildningslagen tillämpas här ganska restriktivt. Vi menar att man borde kunna vara litet mera generös. Vill den forne ägaren ha en litet större tomt för att kunna ha någon form av trädgårdsodling eller något eller några djur, borde inte en stelbent tillämpning av gällande lag lägga hinder i vägen.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

Herr talman! Under innevarande riksmöte beräknas regeringen komma att lägga fram en proposition om en ny planoch bygglag. Det förhållandet påverkar naturligtvis utskottets behandling av motioner som föreslår att vi redan nu skulle fatta beslut om vissa förändringar i byggnadslagstiftningen eller i andra lagar som har samband med byggande. Vid riksdagens kommande behandling av planoch bygglagsförslaget är ju bl.a. förändringar i vad vi kallar följdlagstiftning av rätt stor betydelse. Dit hör självfallet expropriationslagstiftningen. I de reservationer som moderaterna har fogat till bostadsutskottets betänkande 2 utvecklar man först frågan om den dom som Europadomstolen har fällt. Bertil Danielsson sade att vi från utskottets sida hävdar att det inte behövs någon förändring av expropriationslagstiftningen. Jag vill då bara framhålla att utskottet självfallet har noterat vad som har förevarit i ärendet och vad justitieministern har sagt om relationen mellan den domen och utformningen av den svenska lagstiftningen. Frågan om Europadomstolens dom i det här fallet och överensstämmelsen med expropriationslagstiftningen, såsom den är utformad i vårt land, behandlas av konstitutionsutskottet. Därför har vi inte gått in i en sakgranskning utan bara redogjort för förhållandena. I övrigt omfattar reservation 1 förslag om förändringar av expropriationstillståndsgivningen, ersättningsregler för exproprierade fastigheter osv.

Vi konstaterar alltså att det nu inte är motiverat att fatta de beslut som man från moderaternas sida har föreslagit i motioner om expropriationslagstiftningens utformning. Den andra reservationen gäller fastighetsbildning för mindre jordbruk. Rubriken är egentligen felaktig — i varje fall leder den tanken fel. Men rubriken beror på formuleringarna i motionen och också i reservationen. Vad vi här diskuterar är inte frågan om att bilda ett mindre jordbruk. Den frågan styrs ju av jordförvärvslagen och handläggs av jordbruksutskottet. Vad det här är fråga om är storleken på den tomt som man får bilda t.ex. i samband med att man avstyckar ett brukningscentrum eller vill ta undan mark för att kunna uppföra en ny bostad då man avyttrar ett jordbruk. Här finns det egentligen inte heller några delade meningar. Vi har noterat att frågan har tagits upp och att den behandlas av lantmäteriverket och andra berörda organ, som överväger förändringar av de riktlinjer som gäller för lantmätarnas arbete med att bilda fastigheter. Utskottsmajoriteten anser att vi bör avvakta dessa överläggningar. Centerpartiets och folkpartiets ledamöter i utskottet har emellertid avgivit ett särskilt yttrande. Vi tycker att tankegången i den moderata motionen är riktig, att man inte skall vara så snål när det gäller tomtstorleken.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
Herr talman! Jag vill göra några korta kommentarer med anledning av vad utskottets talesman sade med anledning av de frågor vi ställt och de reservationer som vi har avlämnat. Kjell Mattsson säger att vi under innevarande riksmöte kommer att få behandla förslag till förändringar i byggnadslagstiftningen enligt PBL förslaget och att det därför inte nu finns någon anledning att ta upp dessa frågor. Jag håller inte riktigt med om det. Jag tror att det hade varit värdefullt för regeringen och för dem som skriver propositioner när det gäller PBL-förslaget att riksdagens mening hade kommit till uttryck i det här fallet. Om motionskraven avvisas kan det tas till intäkt för att man kan ligga lågt i dessa frågor. De förändringar beträffande PBL som man hittills har sett via lagrådsremissen ger inte vid handen att de skulle ge uttryck för ett stärkt skydd för äganderätten. Jag är inte riktigt lugnad på den punkten. Det hade varit bra om riksdagen hade markerat en viljeinriktning i dessa frågor. Framför allt Europadomstolens dom gör detta till en exceptionell fråga. Aldrig tidigare har Sverige blivit fällt i ministerrådet i en fråga som där varit uppe till behandling. Därför borde man omedelbart ha tagit sig an denna fråga och gjort de förändringar som vi har anvisat.

Herr talman! I egenskap av motionär har jag begärt ordet i den här debatten. Jag har även gjort det för att beklaga att rubrikerna på reservation 2 och det särskilda yttrandet kan ha blivit missvisande. Vad jag begärt i min motion är, som Kjell Mattsson säger, att det skall finnas möjligheter till en större bostadsfastighetsbildning eller — för att vara ännu mera exakttill en större tomt, där man kan odla sin kål, som uttrycket lyder. Jag avser då en tomt för grönsaksodling i olika former eller en tomt där man kan hålla en häst till barnens nöje. Kanske kan man rent av försöka sig på fåravel i mindre skala. Det är alltså inte yrkesmässig jordbruksverksamhet som jag åsyftat i min motion. Vad jag tagit fasta på är följande. När en jordbruksfastighet säljs till samarrondering i enlighet med jordförvärvslagens syften — i det sammanhanget är lantbruksnämnderna i allmänhet väldigt nitiska — händer det ofta, kanske oftast, att bostadsfastigheten på gården i fråga avstyckas och säljs. Men avstyckningen begränsas då till en tomt på ungefär 2 000 kvadratmeter — ibland ännu mindre. Man utgår från att tomtgränsen skall sättas så snävt som möjligt. Om ekonomibyggnaden ingår i avstyckningen, kan man knappt gå runt ladugården och boningshuset. Lantmätarna konstaterar nämligen då att det finns en gårdsplan också och att det gäller mer än ett par tusen kvadratmeter. Detta är rent orimligt. Många människor har också hört av sig med anledning av min motion. Man har kunnat göra upp med lantbruksnämnden om förvärv av mark som ligger mellan mangårdsbyggnaden och en allmän väg. I fortsättningen kan man då till fastigheten i fråga också räkna vägen. Därmed behöver denna inte stängas av med grindar eller på annat sätt. Men lantmäteriet säger oftast nej, trots att — jag upprepar det — man från lantbruksnämndens sida inte har något att invända och trots att, vilket är en förutsättning härvidlag, vederbörande köpare av mangårdsbyggnaden erbjuds köp från den tidigare ägarens sida. Det är, herr talman, fråga om att bibehålla det som vi från alla partier kallar en levande landsbygd. Ju fler sammanläggningar det blir och ju färre jordbruksenheter det blir, desto färre människor stannar kvar på landsbygden. Ju fler snäva avstyckningar som görs, desto svårare blir det i detta avseende för de familjer som vill flytta ut till och bosätta sig på landet för att ha sitt hemvist där. När man flyttar till landet, vill man samtidigt förverkliga en dröm man haft. Man vill bo på det sätt som genom århundraden varit det normala i en landsbygd där man odlar agrara kulturer. Men byråkratin — jag tror att den oftast är överdriven — och i det här sammanhanget agerandet från lantmäteriets sida omöjliggör sådant här i de flesta fall, och då är det dags för riksdagen att ingripa. Utskottets ordförande Kjell Mattsson har ju nyss fört en mycket positiv plädering här i kammaren. Det är vi förvisso tacksamma för — inte bara jag i egenskap av motionär utan också alla andra som vill arbeta för bevarandet av en levande landsbygd och som vill göra det möjligt för alla människor som vill flytta ut till landet och bosätta sig där att ha sina mindre odlingar och kanske hålla husdjur i något större skala — inte bara hålla katt och hund. Jag har, som sagt, icke avsett mindre jordbruksrörelser utan helt enkelt någon form av fritidsaktiviteter vid sidan av själva bosättningen.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr 3 behandlar bl.a. frågan om prövning av hushållning med träfiberråvara enligt 136 a § byggnadslagen. I en gemensam reservation kräver centeroch moderatledamöterna i utskottet att denna del av lagen skall upphävas. Anledningen är att den inte fyller någon funktion och alltså är obehövlig. Vi grundar detta ställningstagande på tre faktorer. För det första är prövningsförfarandet byråkratiskt och omständligt. Prövningen tar ofta lång tid, och förutsättningarna kan ha ändrats från ansökningstidpunkten till dess att frågan blir avgjord. För det andra kan det konstateras att regleringen av eldningsanläggningar verkat hämmande på utbyggnaden och utvecklingen i det här hänseendet. Detta bekräftas också i en rapport från skogsstyrelsen och statens industriverk. För det tredje konstaterar man i denna rapport även att det råder ett positivt samband mellan ett ökat utnyttjande av skogsbränsle och produktion av industrivirke. Det finns alltså inte någon konkurrenssituation här. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I anslutning till detta betänkande har vi från centerpartiets sida medverkat i två reservationer. Vi har också ett särskilt yttrande. Det gäller mycket speciella frågor inom byggnadslagstiftningen. Den ena är frågan om prövning enligt 136a§ byggnadslagen av samtliga led i uranhanteringen. I dag anges det uttryckligen i lagen att prövning skall ske beträffande atomkraftverk och upparbetningsanläggningar. Vi har under flera riksmöten hävdat att lagen borde utvidgas så att samtliga led i uranhanteringen blir föremål för prövning enligt 136 a § byggnadslagen, dvs. att även brytning av uran, mellanlagring och slutförvaring skall prövas. Vi anser att det är oerhört viktigt att göra denna förändring, för att undanröja den oklarhet som finns. Regeringen har möjlighet att ta till sig prövning av sådana ansökningar och har även gjort det beträffande mellanlagring. Men vi menar att det är mer riktigt att det står uttryckt i lagen. Detta har också samband med det kommunala vetot. Vi tycker det är viktigt att all kärnteknisk verksamhet blir föremål för prövning, så att det kommunala vetot har möjlighet att komma till uttryck. Med hänvisning till vad jag sagt om att vi avvaktar ett förslag om planoch bygglag från regeringen under detta riksmöte skulle man kunna hävda att vi inte heller på denna punkt hade behövt reservera oss. Att vi ändå har gjort det sammanhänger med att man i förslaget till naturresurslag, som är ute på remiss, urholkar det kommunala vetot och att det skall finnas möjlighet för regeringen att sätta det ur spel. Därför tycker vi det är viktigt att redan nu göra den — mycket enkla men betydelsefulla — förändring som det innebär att följa vårt motionsyrkande om att all kärnteknisk verksamhet skall bli föremål för prövning enligt 136 a§ byggnadslagen. Den andra reservationen gäller prövning av hushållning med träfiberråvara, där vi vill minska prövningsverksamheten enligt nämnda lagstiftning. Vi menar att det inte finns något behov av den nuvarande typen av prövning och att den kan få felaktiga effekter när det gäller att ta till vara skogsavfallet för eldning. Den kommunala prövningen i detta sammanhang kan inte bli särskilt meningsfull. Jag skulle vilja se den kommunstyrelse som med hänsyn till landets samlade förbrukning av träfiberråvara avstyrker utbyggnaden av en massafabrik eller ett sågverk. Det är därför inte längre motiverat att ha just denna bestämmelse om hushållning med träfiberråvara som en prövningsgrund i 136a§. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2. När det gäller vårt särskilda yttrande om markhushållning har det samband med behandlingen av en motion om markhushållningsfrågor i Skåne. Vi tycker att det är viktigt att redan nu göra klart — precis som när vi tidigare har diskuterat naturresurslagens utformning — att värdefull åkermark skall vara av riksintresse och ha det skydd som åkermark hittills har haft.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i det som Kjell Mattsson har sagt beträffande reservation nr 1 angående kravet att uranhanteringens alla led skall prövas och att det skall ske en lagändring i enlighet med vad som sägs i utskottsbetänkandet. Det är en fråga som vi tidigare har behandlat här i riksdagen, med samma ställningstagande från centerns och vpk:s sida. Vpk föreslår i motion 907 en särskild naturresurslag. Detta förslag torde enligt bostadsutskottet i allt väsentligt komma att tillgodoses, och det är bra. Jag vill emellertid göra några kommentarer till den frågan och till det som reservationen 1 handlar om. Enligt förslaget till naturresurslag är det i både nuvarande och kommande lagstiftning viktigt att kommunernas självbestämmanderätt inte försvagas eller urholkas. Det är också viktigt att kommunernas möjligheter att förhindra att en oönskad industrianläggning eller liknande byggs inom kommunens gränser stärks i förhållande till vad som nu gäller. Beträffande nuvarande bestämmelser i 136a§ byggnadslagen om regeringsprövning av vissa industriella och liknande verksamheter föreslås i det nya förslaget att prövningen skall begränsas. Det kommunala vetot kommer enligt förslaget inte att gälla i vissa mycket speciella fall, utan regeringen kommer att kunna besluta mot kommunens vilja. Denna s.k. ventil i det kommunala vetot bör inte införas, utan bör enligt vpk:s mening utgå. Undantag för vissa speciella fall — om en aktuell anläggning är nödvändig för landet eller om någon lämpligare lokalisering inte står att finna — bör få göras av riksdagen, men inte av regeringen. Det måste här röra sig om en anläggning som oundvikligen måste byggas. Beslut om sådana lokaliseringar bör rimligtvis fattas först efter djupgående utredningar, efter allmän debatt och efter öppen samhällelig diskussion. De få fall som det kan bli fråga om måste enligt vår mening bli en riksdagens angelägenhet. Herr talman! Nu är det inte fråga om att ta ställning till detta vid behandlingen av detta betänkande — jag är medveten om det. Men med utgångspunkt i motionerna om naturresurslagen, och med hänvisning till vad som behandlas i detta betänkande, tycker jag att det var på sin plats att göra dessa anmärkningar. Jag har tagit upp dessa frågor i anslutning till reservation 1 från centern och vpk som ett led i att förstärka det kommunala vetot — och i det nu aktuella fallet beträffande uranhanteringen i alla led. Förslaget i reservation 1 innebär att det kommunala vetot redan innan förslag och beslut om ny naturresurslag kommer upp skall kunna komma att tillämpas för all kärnteknisk verksamhet. Det är viktigt, precis som Kjell Mattsson sade, att man i detta sammanhang inte lämnar några öppningar av de slag som kan få betydande konsekvenser för kommunen där anläggningen eller anläggningarna finns eller för de människor som kommer i kontakt med sådan verksamhet. Man bör alltså inte sära på dessa anläggningar i lagstiftningen då det gäller olika led beträffande hanteringen av kärnbränsle och uranhantering, utan de bör finnas på ett ställe i lagstiftningen. Det är därför som vi har föreslagit den här utvidgningen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 1984/85:3, som vi nu behandlar, rör byggnadslagstiftningen och den fysiska riksplaneringen. Motionskraven är av allehanda slag. Jag skall helt kortfattat beröra några av de frågor som föranlett ett antal reservationer och i vissa fall även särskilda yttranden från skilda partikonstellationer. Det flesta frågor och motioner som här behandlas är av gammalt känt märke. De flesta frågor har varit föremål för riksdagens behandling vid tidigare tillfällen. Frågorna som aktualiserats i motionerna övervägs f.n. i regeringskansliet på ett eller annat sätt. Den kommande planoch bygglagen samt en ny lag om hushållning med våra naturresurser inrymmer i princip alla de problemställningar som motionärerna berört. Utskottsmajoriteten har för sin del funnit att riksdagen bör avvakta regeringens aviserade lagförslag, och vi är rätt kallsinniga till att i nuläget gå in och i en eller annan form plocka sönder de förslag som riksdagen förväntas ta ställning till våren 1985. Herr talman! Detta är i korta ordalag utskottsmajoritetens bedömning till dagens ställningstagande. Jag övergår nu till att kommentera reservationerna. I motion 911, med centerns partibeteckning, anförs att riksdagen redan nu skall uttala som sin bestämda mening att den kommunala vetorätten skall gälla samtliga anläggningar i kärnbränsleprocessen. Utskottsmajoriteten har valt att inte tillmötesgå motionskravet. Vi menar att det av regeringen aviserade lagförslaget i allt väsentligt kommer att tillmötesgå motionskraven. Slutgiltigt får riksdagen tillfälle att behandla frågan våren 1985, då i samband med behandlingen av naturresurslagen. Under alla förhållanden finns det inte nu anledning att tillmötesgå motionskravet. Centern och vpk har här en gemensam reservation. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 1. Reservation 2 gäller prövning av hushållning med träfiberråvara. Den ena motionen i sammanhanget kräver ändringar med motiveringen att nuvarande regler är alltför byråkratiska och tidsödande. Moderaternas motion och den gemensamma moderat-centerreservationen går i samma riktning. Herr talman! Utskottsmajoriteten menar att riksdagen även här bör avvakta den beredning som f.n. pågår i regeringskansliet. Statens industriverk och skogsstyrelsen har i en redovisad rapport, kallad Ökad eldning med skogsråvara, framlagt vissa förenklingsförslag. Nämnda rapport har remissbehandlats, och riksdagen kan förvänta sig ändrade och förenklade regler framdeles. Vi menar att vi i nuläget inte bör ändra nuvarande regler enligt 136 a §. Den årliga produktionskapacitet som riksdagen tidigare har uttalat sig för ligger t. v. fast. Förslag om lämplig lagteknisk lösning kan inom kort förväntas i riksdagen. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 2. Till sist vill jag med några ord beröra de två särskilda yttranden som finns fogade till utskottsbetänkandet. Det ena yttrandet är från folkpartiet. Kerstin Ekman vill än en gång markera kravet om en lagreglering av riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Även den frågan blir föremål för debatt i samband med att riksdagen behandlar naturresurslagen. Yttrande nr 2 från centern är svårt att tolka. I motionen finns egentligen inget konkret yrkande från motionären. Denna fråga kommer också att beröras i kommande naturresurslag. Frågan om den skånska myllan har varit en lång följetong i riksdagen. Det finns därför ingen anledning att i dag ta någon annan ställning än tidigare. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag än en gång avslag på samtliga säryrkanden och reservationer samt bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Vi har från folkpartiet i motion 1983/84:905 föreslagit att riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen skall lagregleras. Det förslag om lagreglering som mittenregeringen lämnade till lagrådet drogs tillbaka av den tillträdande socialdemokratiska regeringen. Det skäl man angav var att ett förslag skulle komma i och med att man lade fram förslaget om en naturresurslag. Förhoppningsvis kommer ett förslag under våren. Det sade ju också Magnus Persson, när han anförde att han ville vara kallsinnig och inte plocka sönder de förslag som skall läggas fram. Vi hoppas att kallsinnigheten inte gäller utformningen av förslagen. Det kan verka meningslöst att kräva bifall till ett motionskrav om yrkandet snart skall bifallas genom att förslag läggs fram. Därför har folkpartiet vid behandling av motionen inte reserverat sig till förmån för motionsyrkandet. Det känns ändå angeläget att påpeka att oro måste finnas om huruvida det socialdemokratiska partiet, dess statsråd och företrädare i riksdagen kommer att acceptera en lagreglering bl.a. avseende våra skyddade älvar och älvsträckor. Det i mitt särskilda yttrande framförda exemplet om departementspromemorian om utbyggnad av älvsträckor undantagna av riksdagen ger anledning till oro. Förslagen i promemorian ger därför argument för att ett lagstadgat skydd är nödvändigt. Det fortsatta skyddet av de områden och de älvar och älvsträckor som är undantagna enligt den fysiska riksplaneringen kan inte vara beroende av tillfälliga idéer hos beslutsfattare och förslagsställare.
Kammaren övergår nu till att debattera bostadsutskottets betänkande 4 om regler om byggande m.m.

Herr talman! Vi moderater har under flera år riktat skarp kritik mot utformningen av Svensk byggnorm och mot den detaljreglering som byggnormerna representerar. Denna detaljreglering hämmar produktutvecklingen inom byggandet, den fördyrar byggandet och leder därmed till högre boendekostnader. Att byggnormen har fått en sådan omfattning beror såvitt jag kan förstå på den märkliga uppfattningen att om man inte reglerade byggandet i minsta detalj skulle byggherrar och entreprenörer producera hus med dåliga planlösningar, felaktig inredning, osv. Tilltron till konsumenterna tycks vara lika låg.

Denna blandning är mycket olycklig. Det finns en lång rad exempel som visar att kommunernas byggnadsnämnder tillämpar byggnormerna så att man kräver lösningar i enlighet med exemplen och så att de allmänna råden blir föreskrifter. Ett sådant maktmissbruk skulle inte vara möjligt om föreskrifterna separerades från exemplen på lösningar och allmänna råd. Vi moderater vill ha en ny byggnorm. Den skall innehålla enbart föreskrifter, och de skall begränsas jämfört med dagens. Vi är helt övertygade om att föreskrifter som dem jag nyss gav exempel på saklöst kan utgå. Det skulle inte leda till sämre byggande men väl till bättre och billigare. Byggherrarna — vare sig det är Svenska bostäder, HSB, privata bostadsrättsföreningar eller fastighetsföretag eller småhusproducenter — vill naturligtvis bygga bostäder som uppfyller de krav som hyresgäster och köpare ställer. Byggentreprenörer vill naturligtvis bygga så att beställare blir nöjda. Om inte slås de snabbt ut från marknaden. De föreskrifter som vi vill ha i en ny byggnorm bör utgöras av enkla tekniska funktionskrav. Den uppfattningen anser vi att riksdagen bör ge regeringen till känna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 i bostadsutskottets betänkande nr 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först göra ett par kommentarer beträffande den vpk-motion som behandlar frågan om åtgärder mot byggfusk och hälsorisker, för att sedan gå över till att beröra en motion som behandlar krav på vad som kallas källarutrymmen m.m.

Man menar att kraven i motionen därmed skulle kunna uppfyllas. Den översyn som kommer att ägnas Svensk byggnorm med anledning av planoch bygglagen måste naturligtvis ha som ett viktigt syfte att utforma ett normsystem som ger så litet utrymme som möjligt i byggandet för fusk med konstruktioner och annat utförande. De erfarenheter som gjorts under senare år i fråga om att bygga hus som är rimligt säkra mot mögeloch fuktangrepp måste också på ett bättre sätt än vad som nu sker tas till vara. F. ö. måste inriktningen mot att bygga så snabbt som möjligt, vilket ofta sker på bekostnad av säkerheten, motverkas. Det är naturligtvis en bostadspolitisk angelägenhet av stor vikt att inte vinstintresset i sammanhanget ges möjlighet att ta överhand över kraven på god kvalitet och bostäder utan de olägenheter som det har getts exempel på i motionen och betänkandet. Jag har inte ställt något yrkande på denna punkt utan nöjt mig med att till betänkandet foga ett särskilt yttrande, nr 3, där jag har understrukit detta. I vpk-motionen 886 behandlas frågan om förvaringsutrymmen i våra flerbostadshus. Vi vet att det här är ett mycket ofta påtalat och konstaterat problem, som nästan alla hushåll i flerbostadshus någon gång har råkat ut för. I allmänhet är utrymmena i flerbostadshusen för förvaring av rotfrukter såsom potatis, rödbetor, morötter och kål mycket dåliga. Ofta saknas det också bra och lämpliga utrymmen för sylt, saft och frukt som man vill förvara. De utrymmen som finns är i regel så varma eller så kalla att de är helt olämpliga, och några möjligheter att reglera värmen finns oftast inte. Nu har utskottet hänvisat till att nuvarande låneregler inte lägger några hinder i vägen för att bygga bostäder med större förvaringsutrymmen än f. n. Föreskrifter om att bostadsbeståndet skulle generellt förses med utökat antal svala förvaringsutrymmen skulle emellertid, säger man, troligen innebära ökade kostnader. Man säger också att det kan vara vanskligt att generellt bedöma huruvida sådana kostnadsökningar är försvarbara för att uppnå de av motionärerna angivna fördelarna. Man hänvisar vidare till att den av motionärerna aktualiserade frågan kommer att ingå i den översyn av Svensk byggnorm som påbörjas inom kort. Därmed avstyrker man motionen.

Det skulle, på sätt som vi har angett i motionen, ha kunnat tillgodoses genom att bestämmelser därom hade införts i tillämpningsföreskrifterna. Herr talman! Jag är alltså inte till freds med det besked som utskottet har gett, utan vill gå ett steg längre och förorda att riksdagen som sin mening ger till känna vad motionärerna har hemställt. Jag yrkar därför bifall till reservation 2.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 4 upptar problemställningar rörande byggnormer och regler inom byggsektorn. Moderaterna har i sin motion om minskad detaljreglering krävt lösningar av allehanda slag. Centermotionen begär liknande förslag till lösningar. Även folkpartimotionen kräver en översyn av nuvarande byggnormer och en avreglering av olika kontrollsystem. Allt detta verkar bra och är ett steg i rätt riktning. Moderaternas svepande formuleringskonst när det gäller dessa viktiga vardagsfrågor kan och bör emellertid ifrågasättas. Det finns all anledning att understryka vikten av att vi även i framtiden har vissa normer och regler för att tillvarata allas intressen. Var skulle exempelvis de handikappade i dag ha stått, om det inte hade funnits vissa normer och regler som hjälper de handikappade i skilda situationer och miljöer? Herr talman! Jag har velat markera den artskillnaden. Vi skall inte instämma i alla klagorop om att undanröja alla nuvarande bestämmelser. Det måste självfallet finnas vissa tillämpningsbestämmelser och normkrav som reglerar formerna för byggande och boende. Därmed är inte sagt att allt är bra som vi i dag möter. Därför sker också en hel del på detta område. Man kan inte så som Knut Billing gjorde i talarstolen nyss återge en del lösryckta citat ur byggnormen. Det blir alltför missvisande. Det pågår också vissa försök, som inte har givit det utfall som byggnadsindustrin i förväg gjorde sig till tolk för. Det kan, herr talman, inte ha undgått Knut Billing och motionärerna att det i samband med att den nya planoch bygglagen växer fram sker en kontinuerlig minskning av detaljregleringar på en rad områden. Normsystemets omfattning och därmed sammanhängande förenklingar ingår såsom en integrerad deli planoch bygglagen. Regeringen har nyligen givit planverket i uppdrag att företa en översyn av nuvarande Svensk byggnorm. Således får riksdagen tillfälle att även pröva normfrågorna i samband med att den nya planoch bygglagen behandlas i riksdagen våren 1985. Herr talman! Med hänvisning till att frågan rätt snart återkommer till kammaren har utskottsmajoriteten avstyrkt samtliga motionskrav på detta område. Moderatreservationen avstyrks med den motivering som jag här har gjort mig till tolk för. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation nr 1. Till detta betänkande finns även fogat ett särskilt yttrande från centern och folkpartiet. Reservation nr 2 från vänsterpartiet kommunisterna behandlar förvaringsutrymmen. I två motioner krävs ändringar så att större uppmärksamhet ägnas åt förvaringsutrymmen för matvaror, frukt och grönsaker. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det i nuläget inte finns några egentliga hinder för att utöka rymden eller ytinnehållet i dessa förvaringsutrymmen. Däremot är vi från utskottets sida ytterst tveksamma till att generellt utöka kvadratmeterytan i dessa förvaringsutrymmen. Det finns trots allt skäl att anta att kostnadsökningarna blir av den storleken att vi inte generellt kan säga ja eller amen till vad som framförs i motionerna. F. ö. — och inte minst — är frågan redan aktualiserad i den snart påbörjade översynen av byggnormen och därför avstyrks motionskraven. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Herr Claeson får ge sig till tåls ytterligare en tid. Herr talman! Jag tänkte också något beröra en annan fråga, där det inte finns någon reservation. Det gäller Gunnar Olssons motion om mögel och fuktskador i hus. Denna fråga har vi lagt ned ett mycket tidsödande arbete på i utskottet. Motionären vill ha en tvärvetenskaplig utredning. Herr talman! Här har byggforskningsrådet lagt ned ett omfattande arbete. Statens planverk har nyligen förklarat sig berett att i samråd med arbetarskyddsstyrelsen och naturvårdsverket utarbeta ett översiktligt handlingsprogram avseende hälsoskydd i inomhusmiljön. I anledning därav har vi icke tillmötesgått motionskraven. Vpk har också en motion som behandlar byggfusk och hälsorisker. Kraven är i mycket desamma. Utskottet förutsätter att de synpunkter som här har framkommit ges full prioritet i revisionsarbetet avseende den nya planoch byggnormen. Vi vill också säga att de människor som drabbats av mögeloch fuktskador oförskyllt har åsamkats stora lidanden, och det är en svår problematik att komma till rätta med detta. Vidare vill jag göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att det försäkringsskydd som finns för gruppbyggda hus nu kommer att utsträckas till att gälla styckebyggda hus. Det är de byggnationer som kommer att pågå i framtiden. Beträffande handikappfrågorna är vi helt ense i utskottet och menar att de frågetecken som fanns i motionerna nu är uträtade. Folkpartiet har i en motion aktualiserat hur det skall gå till när lantbruket i vissa fall använder byggnader. Lantbrukets brandskyddskommitté håller på att ytterligare bearbeta anvisningarna på det här området. När det gäller motionen om vattenrutschbanor vill jag peka på att dessa kommer att inrymmas i den kommande planoch bygglagen med byggnormen. Därför avstyrks motionen. Detsamma är fallet med motionerna om elavbrott och uppvärmning i småhus. Riksdagen har så sent som för ett år sedan tagit ett enhälligt beslut på den punkten, och det finns ingen anledning att i dag ändra på gällande system. Sist ett par ord om värmeåtervinning. I utskottet är vi helt överens om att berörda myndigheter, planverket och statens provningsanstalt, är bäst skickade att klara de här frågorna på ett för alla tillfredsställande sätt. Herr talman! Med dessa ord har jag understrukit utskottets syn på de aktuella frågeställningar som behandlas i detta betänkande. Jag vill än en gång yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, vilket innebär avslag på de reservationer som föreligger.

Herr talman! Magnus Persson gillade inte mina exempel. Jag skulle kunna idka högläsning under mycket lång tid här i kammaren och ge en lång rad exempel på detaljregleringar av samma sort som jag gav exempel på från talarstolen. Jag skall inte trötta kammaren med det, men SBN är full med detaljregleringar av det slaget. Nu säger Magnus Persson att regeringen har givit i uppdrag åt planverket att utarbeta en ny SBN. Jag är inte särskilt förhoppningsfull om att det skall leda till att vi får en Svensk byggnorm som inte är lika detaljreglerande som den vi har nu. Ingenting i de direktiv som har givits tyder på att det skulle förhålla sig på det sättet. Det blir säkert samma gamla tjocka bok som tidigare, och det kommer att fördyra och försvåra byggandet. Magnus Persson menar att riksdagen får pröva normfrågan i samband med planoch bygglagen, men det är helt felaktigt. Riksdagen prövar inte alls Svensk byggnorm i samband med planoch bygglagen. Svensk byggnorm utarbetas av planverket och underställs regeringen. Det är just därför det är så viktigt att riksdagen gör ett tillkännagivande av hur utformningen av Svensk byggnorm bör ske, och det är därför jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Jo då, herr Claeson kan säkert ge sig till tåls ett tag till och hoppas på att Magnus Persson ger sitt stöd då frågan återkommer. Magnus Persson anför att man kan befara att kostnadsökningarna skulle bli för stora om utskottet tillmötesgick vårt krav. Jag tror inte det. Det handlar om att redan i byggskedet planera in förvaringsutrymmen för matvaror. Det gäller både i nyproduktionen och i samband med omoch tillbyggnader. På detta område har vi — om vi vill utnyttja dem — goda erfarenheter att tillgå från vårt grannland Finland. Där har man kommit betydligt längre i denna fråga och löst problemet på ett bra sätt. Enligt uppgifter som jag har inhämtat genom kontakter och vid besök i Finland har det skett utan att det har medfört höjda kostnader, i varje fall inte avsevärt höjda kostnader. Jag tror att det är viktigt att man trycker på behovet av förvaringsutrymmen. Allt fler hyresgäster har under senare år fått möjlighet att utnyttja — och utnyttjat — odlingslotter i direkt anslutning till sina bostadsområden för egna odlingar i närheten av bostaden. Allt fler har också blivit medvetna om att tillgången på bra och giftfri mat betyder mycket för hälsa och välbefinnande. Den egna odlingen ger glädje och tillfredsställelse. Den betyder dessutom en del för de enskilda hushållens ekonomi, vilket inte minst är viktigt i dag, mot bakgrund av de ständiga reallöneförsämringar som vi har fått uppleva under senare år. Då är jag tillbaka till själva kärnpunkten: Ofta saknas det i hemmet, i bostaden, lämpliga förråd för förvaring av t.ex. grönsaker och rotfrukter. Jag hävdar fortfarande att det hade varit bra om man snarast hade kunnat tillföra nu gällande bestämmelser ett förtydligande, exempelvis i form av ett tillägg till byggnadsstadgan. Men vi får, som sagt, återkomma till denna fråga.

Herr talman! Först till Knut Billing: Jag menar att de lösryckta citat som han nyss läste upp härifrån talarstolen ger en snedvriden bild. Det är riktigt att det, som Knut Billing säger, är planverket som har att svara för den allmänna översikten över planoch byggväsendet. Om jag inte är felunderrättad sitter Knut Billing själv i planverkets styrelse. Han får där föra fram sina propåer. Men faktum är att regeringen har gett planverket i uppdrag att, som en integrerad del i arbetet på den kommande planoch bygglagstiftningen, göra en översyn av byggnormen. Därför är det inte fråga om några vattentäta skott. Jag vill också berätta att utskottet har gjort en resa i Amerika. Vad vi där såg var inte enbart positiva saker — allt är minsann inte frid och fröjd. Det var många i utskottet som tyckte att det kanske är bra att det här hemma finns vissa normer och regler att följa. Många länder har det betydligt sämre än vi. Vi får avvakta den kommande planoch bygglagen, och vi får ge planverket förtroendet att räta ut de frågetecken som finns. Till Tore Claeson: Som utskottet säger finns det inga egentliga hinder för att utöka förrådsutrymmena. Det är väl bra om hyresgäströrelsen, och andra organisationer, trycker på detta krav i samband med att nya projekt startas. Det är riktigt att svenska folket nu kanske odlar mer än förr. Sist men inte minst: Frågan om förvaringsutrymmen ingår i översynen av byggnormen. Vi får tillfälle att bekanta oss med den frågeställningen i ett senare skede. Vi bör nu avvakta den kommande översynen. Regeringen har gett planverket i uppdrag att komma med förslag till ändringar även på denna punkt.
Herr talman! Magnus Persson säger nu att regeringens uppdrag till planverket — precis som jag hävdade — innebär att riksdagen inte tar ställning till en ny byggnorm. Därför bör riksdagen, om riksdagen vill minska den detaljreglering som dagens byggnorm innehåller, också uttala detta. Om Magnus Persson delar min uppfattning att Svensk byggnorm är alltför detaljreglerad, att den bör förenklas och att man bör övergå till funktionskrav bör Magnus Persson verka för att riksdagen gör ett sådant uttalande. Om riksdagen underlåter att göra ett uttalande, måste man säga sig att riksdagen är nöjd med förhållandena eller också överlåter riksdagen med varm hand till planverket och regeringen att klara ut frågan. Jag menar alltså att riksdagen bör göra ett uttalande och inte överlåta frågan till planverket och regeringen. Riksdagen bör ge direktiv för hur man vill ha arbetet ordnat. Det förhållandet att utskottet tittar på bostadsprojekt i andra länder och då finner att dessa länders normer inte alltid är så bra utgör inget som helst skäl för att vi skall ha en lång rad normer i Sverige. Magnus Persson kan ju inte påvisa att bostäderna har blivit avsevärt mycket bättre genom de normer som jag har gett exempel på.
Herr talman! Det jag har sagt till Knut Billing underströks i en frågedebatt så sent som i går. Bostadsministern förklarade då att planverket och departementet har täta kontakter när det gäller förslaget till ny byggnorm. Jag tror att vi med varm hand kan överlämna denna fråga till planverket. Eftersom Knut Billing har nära kontakt med planverket kan han trycka på i ärendet.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

Herr talman! Folkpartiet och centern har också aktualiserat frågan om det omfattande regelverket för byggandet, och vi har i ett särskilt yttrande motiverat våra krav. Det fordras givetvis vissa normer för att bl.a. tillgodose kraven när det gäller säkerhet och hälsa liksom normer för energianvändning och handikapptillgänglighet. Det är dock i dag uppenbart att de samlade reglerna i Svensk byggnorm har blivit så omfattande att byggnormen medverkar till att driva upp kostnaderna och motverkar förnyelse inom bostadsbeståndet. Även om det finns en motivering för varje enskild detaljreglering blir ändå den samlade effekten av reglerna orimlig. Det finns exempel på att regleringarna medför kostnader. I det uppmärksammade Uppsala-experimentet Normfritt byggande, som initierades av Birgit Friggebo, lyckades byggföretagen pressa byggkostnaderna högst väsentligt. Resultatet från anbudstävlingen i Uppsala visade att hyrorna i nya lägenheter skulle kunna sänkas med upp till 55 kr./m?. Den omfattande regleringen medför också att regelverket blir så komplicerat att det är svårt, inte minst för många småföretagare inom byggbranschen, att ha en tillräcklig överblick över de gällande reglerna. Genom att normfloran är så pass omfattande finns det en risk för att regler och rekommendationer nonchaleras. Regleringarna medför också kostnader indirekt. Det kostar givetvis att skapa, underhålla och tillämpa ett regelverk som är så omfattande som byggnormen. Riksrevisionsverket har granskat problemen med regleringar. I rapporten Besparingar genom avregleringar har verket bl.a. dragit följande slutsats: Vid utarbetandet av nya regler har kostnaderna och de negativa effekterna ofta kommit i bakgrunden i förhållande till de intressen som skall främjas. Detta gäller i synnerhet den samlade belastningen av regelverken. Riksrevisionsverket påpekar också att många regler till följd av den tekniska, ekonomiska och administrativa utvecklingen har blivit föråldrade och att stora samhällsekonomiska besparingar kan göras om man slopar eller förändrar existerande regleringar. Det finns ingen anledning att tro annat än att detta skulle gälla även inom bostadssektorn. Det är snarare troligt att de förhållanden som riksrevisionsverket pekar på är ännu mer accentuerade inom bostadssektorn beroende på den omfattande detaljreglering som råder där. Nu kommer en översyn av byggnormen att göras. Folkpartiet och centern har därför inte reserverat sig till förmån för detta krav. Vi utgår från att översynen görs i syfte att få en enklare byggnorm med ett minskat antal regler. Jag har i min motion 1983/84:2406, som behandlas i detta betänkande, tagit upp bestämmelserna för brandskydd i ladugårdar. Ett stort antal bränder i ladugårdar uppmärksammas i tidningsnotiser särskilt i de fall då många husdjur brinner inne. Enligt de uppgifter som lämnas i betänkandet kommer åtgärder att vidtas, och de bör kunna leda till förändringar på detta område. Med bättre skyddsanordningar blir det förhoppningsvis allt sällsyntare med otäcka olyckor av det slag jag pekat på. Jag har inget yrkande, men jag vill framhålla att det är nödvändigt att man med uppmärksamhet följer denna fråga, så att det verkligen blir resultat av de åtgärder som vidtas.

Herr talman! Jag har begärt ordet närmast för att ytterligare belysa det jag tog upp i min motion den 13 januari i år angående fuktoch mögelskadade hus och för att inför kammaren vittna om att problemet kraftigt har förvärrats sedan dess. Jag gav i min motion exempel från Värmland, där förekomsten av mögel i bostadshus i bl.a. Arvika, Kristinehamn, Säffle, Hammarö och Forshaga kommuner inneburit stora påfrestningar för olyckliga husägare. Under de nio månader som gått sedan motionen skrevs har rapporter strömmat in, som vittnar om katastrof för många villaägare sedan allt fler hus skadats av fukt och mögel. Enligt ett par undersökningar om byggskador som gjorts av statens institut för byggnadsforskning är landets bostadsbestånd så illa angripet, att byggskador för 10 miljarder kronor måste repareras under den närmaste treårsperioden. Drygt en halv miljon svenskar har redan drabbats av fuktoch mögelskador i sina hus. Dagligen kommer nu nya rop på hjälp från förtvivlade fastighetsägare. Fukten knäcker ekonomin, orsakar sjukdomar och splittrar familjer. Det material som jag har med mig här har jag fått från förtvivlade husägare i mitt hemlän. I grupphus, villor, daghem och skolor, ja, överallt finns fukten och möglet. I min hemkommun Arvika har man t.o.m. övervägt att riva två pensionärshem med flera lägenheter. Varför har jag då — både i min motion, som har behandlats i det här betänkandet, och i en frågedebatt med bostadsminister Hans Gustafsson den 18 oktober förra året — väckt frågan om behovet av att låta utreda orsakerna till mögeloch fuktskador i hus? Jo, det är närmast därför att det tycks vara så oerhört många problem förknippade med förekomsten av mögel i hus och att det tycks vara omöjligt att fastställa skuldbördan och hitta orsaken till det plågoris som förorsakar så många egnahemsägare ekonomiska bekymmer och ger upphov till olika sjukdomar, t.ex. allergier. Jag är medveten om att det pågår en hel del forskning på området. Bl. a. statens provningsanstalt bedriver en hel del forskningsarbete med inriktning på att lösa problemen kring mögelluktande hus. Förmodligen behövs det dock mer forskning. Kunskapen på det här området måste nämligen ökas. Vad vi hittills har fått fram är väl närmast att de flesta hus som drabbats av fuktoch mögelskador byggdes under 1970-talet. Att nu i efterhand gå in med åtgärder för att befria de här husen från fukt och mögel innebär mycket stora kostnader. Varje hus kostar i genomsnitt mellan 60 000 och 100 000 kr. att reparera. Från den 1 januari i år trädde en del förändringar i kraft som förbättrade konsumentskyddet för småhusköpare. Det går numera att få statliga lån, ränteoch amorteringsfria i fem år, för att täcka en del av kostnaderna för sanering av husen. Det beskedet lämnade bostadsministern i sitt frågesvar i oktober förra året. Att utskottet hänvisar till möjligheterna att få förmånliga lån till ombyggnader kan jag mycket väl förstå. Men vad jag vill komma fram till är att man i dag inte kan visa på någon entydig orsak till att skador har uppstått och att en del av 1970-talets bostadsproduktion faktiskt är på väg att förfalla. Villor överges och deras andrahandsvärde är starkt reducerat. Jag har exempel på områden där husen är osäljbara, och det gäller då inte bara de hus där man konstaterat mögellukt, utan faktiskt hela kvarter. Utskottet har inte velat ställa sig bakom tanken på att tillsätta en särskild expertutredning för att undersöka fuktoch mögelskador. I vetskap om att vi numera måste ha en försiktigare inställning och av ekonomiska skäl bör undvika att tillsätta alltför många utredningar kommer jag inte här och nu att kräva att vi skall tillsätta den expertutredning jag efterlyst. Men nog måste kravet på en utredning av fuktoch mögelskadorna vara betydligt angelägnare än en hel del andra krav på utredningar som framförts här i kammaren — det kan gälla kasinospel och andra frågor, som svenska folket upplever som avsevärt mindre angelägna problem än dem som uppstår i samband med de katastrofer som drabbar tusentals husägare. Herr talman! Jag har inte för avsikt att mot ett enigt utskott yrka bifall till min motion, och jag skall heller inte gå in på några repliker. Men jag hoppas att alla ni som skall vara kvar i riksdagen ser allvarligt på det här problemet och inte överlåter åt dem som drabbas att själva klara ut skuldbördan.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat säga till Gunnar Olsson och kammarens ledamöter att utskottet, som är enigt i den här frågan, på intet sätt vill undervärdera de problem som finns på området. De lånoch bidragsregler som den nu sittande regeringen införde för en tid sedan är ett steg i rätt riktning, även om de inte i alla avseenden tillmötesgår de krav som finns. Det är riktigt, som Gunnar Olsson säger, att ansvarsbördan är svår att definiera. Det är svårt att klargöra vem som egentligen rår för att skadorna uppstått, vid vilket tillfälle som detta har skett, osv. Till sist, herr talman, vill jag tillägga att förekomsten av mögelskador inte känner några nationella eller territoriella gränser. Vi hart.ex. vid vårt besök i Canada kunnat konstatera att man även där brottas med dessa problem, på samma sätt som vi. Jag tror att vårt land ligger långt framme när det gäller forskning på det här området. Vi bör därför med stor tillförsikt kunna se framtiden an, och vi skall uppmärksamt följa frågan i fortsättningen.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 8 behandlas frågan om basenheten vid 1987 års taxering. Förslaget som framläggs i propositionen innebär att basenheten bibehålles vid samma nivå som vid 1986 års taxering.

Nu föreslår socialdemokraterna att basenheten även 1987 skall vara 7 800 kr. — ett egendomligt ställningstagande och ett totalt svek mot den överenskommelse som träffades 1981 och som framgår av 1982 års riksdagsbeslut. Målet för skatteöverenskommelsen var att åstadkomma en förändring av marginalskatten som av deltagarna i överenskommelsen tolkades så att 90 Zo av inkomsttagarna inte skulle få högre marginalskatt än 50 26. Det var en klar målsättning som borde ha stått lika fast i dag som 1982. Centern har inte övergivit den målsättningen. Vi står fast vid överenskommelsen och är angelägna om att nå fram till denna klart uttalade målsättning. Men var står socialdemokraterna i dag? Jag har frågat tidigare och ställer frågan på nytt: Står socialdemokraterna fast vid den målsättningen? Om de gör det, när beräknar socialdemokraterna att nå det målet? Eller har man helt svikit överenskommelsen och tappat bort denna målsättning? Det verkar nästan som om så hade skett. Inte heller för inkomståret 1986 gör man någonting för att nå det mål som vi var överens om 1982 och som vi då var överens om skulle uppnås i och med utgången av 1985. Detta är anledningen till att centern har yrkat avslag på den proposition som vi nu behandlar. Socialdemokraterna har också svikit överenskommelsen genom att ständigt höja skatterna och införa nya skatter. Totalt har skatteuttaget sedan 1982 höjts med mer än 25 miljarder, och enbart i höst har det framlagts förslag som fullt utbyggda innebär skattehöjningar på 7-8 miljarder. Centern accepterar inte en sådan politik, och det har vi otaliga gånger betonat både i partimotioner och i reservationer. I utskottsbetänkandet behandlas också motioner från moderata samlingspartiet och folkpartiet om den framtida inriktningen av skattepolitiken, en fråga som är väl värd att diskutera men som egentligen inte hör hemma bland dagens ärenden. Vi får säkerligen anledning att diskutera denna fråga ytterligare och lägga fram konkreta förslag om hur skattesystemet i framtiden bör utformas. I ett särskilt yttrande har Ingemar Hallenius och jag angett vad centern anser vara den viktigaste uppgiften att snarast förverkliga på skatteområdet. Ärligt talat skulle jag tro att även moderaterna skulle känna tillfredsställelse om man snabbt kunde nå det målet — högst 50 96 marginalskatt för 90 96 av inkomsttagarna. Fru talman! Med vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Regeringen föreslår i den proposition som behandlas i skatteutskottets betänkande 1984/85:8 att inkomstskatteskalans indexuppräkning skall avskaffas. Motiveringen till detta säger man vara att förhindra att retroaktivitetsförbudet medför att inte samma skatteskala kan tillämpas för alla skattskyldiga, dvs. i praktiken även på sådana skattskyldiga som har brutet räkenskapsår. Retroaktivitetsförbudet innebär att högre skatt eller avgift inte fås tas ut än vad som följer av föreskrift som gällde när skattskyldigheten utlöstes. Beslut som innebär en säkning av skatten kan tillämpas fullt ut. Hänvisningarna till retroaktivitetsförbudet innebär således att höjningar av inkomstskatten nu är planerade av regeringen. I annat fall skulle det här förslaget vara onödigt. Det är också intressant att notera att regeringen nu i propositionen öppet medger att den har gjort stora avsteg från den skatteöverenskommelse som folkpartiet, centern och socialdemokraterna tidigare var eniga om. Man talar i propositionen på s. 3 om ”det beslut om sänkning av basenheten jämfört med tidigare beslut och minskning av de tidigare beslutade marginalskattesänkningarna som fattades hösten 1983”. I skatteöverenskommelsen 1981 kom man överens om en automatisk uppräkning av basenheten med i genomsnitt 5,5 90 för åren 1983-1985. För 1983 var siffran 5,8 20. Regeringen har därefter sänkt uppräkningen av basenheten till 4 96 för 1984 och till 3 26 för 1985. Nu fullföljer man denna linje och föreslår ingen uppräkning alls av basenheten för 1986. Man säger visserligen att man senare skall ta ställning till basenhetens storlek, men det är uppenbart att man inte kommer att ta hänsyn till den faktiska inflationen; det har man inte gjort tidigare heller. Regeringen har för 1984 och 1985 anpassat basenhetens uppräkning till sitt inflationsmål för 1984 och 1985. Det är redan uppenbart att detta inflationsmål kommer att överskridas med god marginal. I själva verket tycks regeringen nu vilja få så stora prisökningar som möjligt redan under 1984 för att öka möjligheterna att nå målet 1985. Det är trots detta mycket osannolikt att inflationen kan begränsas till 3 20 under 1985 med den nuvarande utformningen av den ekonomiska politiken. Fru talman! Erfarenheterna från den period när indexreglering av inkomstskatten inte fanns, dvs. före den borgerliga regeringsperioden, visar entydigt att en sådan ordning ger successivt skärpta skatter. Regeringsförslaget kan alltså betraktas som en avisering av framtida skattehöjningar. Folkpartiet anser att det är en alldeles felaktig skattepolitik. Vi avvisar skattehöjningar som medel inom stabiliseringspolitiken, och vi har tidigare i våra partimotioner anfört skäl som tyder på att Sverige nu har passerat skattetaket och därför inte bör genomföra fler skattehöjningar utan i stället gå vidare med fortsatta marginalskattesänkningar. På sikt bör ambitionen snarare vara att sänka det totala skattetrycket. Sedan lång tid tillbaka har vi också krävt sänkta marginalskatter och automatiskt inflationsskydd mot smyghöjningar av inkomstskatten. Den skatteöverenskommelse som träffades i april 1981 såg vi som ett värdefullt steg i en skattepolitik för ekonomiskt tillfrisknande. Den skulle, som framgår av reservationen, ge skatteskalan det mått av varaktighet som krävdes för att arbetsmarknadens parter skulle kunna överblicka konsekvenserna av fleråriga löneavtal. Några sådana har vi inte sett till — därför att regeringen har vägrat att ge skatteskalan denna varaktighet. Regeringens handlande — att överge skatteöverenskommelsen — har också medfört att samarbetsklimatet här i riksdagen har lidit allvarlig skada. Det är ett stort ansvar som regeringen har tagit på sig i det sammanhanget. Från folkpartiets sida menar vi att marginalskatteöverenskommelsens intentioner måste fullföljas. I första hand måste skatteskalan anpassas till den nivå som ursprungligen beslutades för 1985. Därutöver kräver vi att skatteskalan skall indexregleras fullt ut. Den överenskommelse som träffades om marginalskatterna är emellertid inte tillräcklig. Vi har därför från folkpartiets sida sagt att vi vill gå vidare med fortsatta marginalskattesänkningar även under den följande perioden, dvs. 1986-1988. En regeringsföreträdare, Kjell-Olof Feldt, har också sagt att det är nödvändigt med fortsatta marginalskattesänkningar. Andra företrädare för regeringspartiet socialdemokraterna hart.o.m. sträckt sig så långt att de talat om en proportionell inkomstskatt. Bengt Westerberg ställde i den allmänpolitiska debatten en fråga till statsministern: När kommer regeringen att lägga fram förslag om fortsatta marginalskattesänkningar? Statsministern besvarade den frågan med en besvärande tystnad. Litet senare på dagen ställde jag själv med anledning av den proposition som vi i dag behandlar frågan: Är det ytterligare urholkningar av marginalskatteuppgörelsen som skall bädda för en lugnare avtalsrörelse i fortsättningen? Passar det bättre om jag frågar om regeringen har någon plan för höjningar av inkomstskatten? Utskottsmajoriteten säger i betänkandet att utskottet ”anser det inte möjligt eller lämpligt att i nu förevarande sammanhang göra några uttalanden om skattepolitikens inriktning på kortare eller längre sikt och avstyrker följaktligen - och motionerna i dessa delar”. Ja, det kan vara möjligt att det inte passar riktigt vid det här tillfället, men någon gång borde väl regeringen tala om hur dess intentioner i fråga om den framtida skattepolitiken ser ut. Det totala skattetrycket är f.n. 51 90. Detta skattetryck får inte höjas ytterligare. Naturligtvis är skattesystemet därmed inte på något sätt fullständigt. Vi måste göra förändringar av skatteuttaget, bl.a. för att barnfamiljerna skall få en rimligare situation. Vi måste göra förändringar av marginalskatterna. Detta får enligt folkpartiets mening inte medföra att skattetrycket ytterligare höjs. Vi anser att gränsen för högst 50 20 marginalskatt måste höjas till ca 200 000 kr. i dagens penningvärde. Den s.k. brytpunkten kommer 1985 att bli ca 125 000 kr., och vårt förslag betyder således en väsentlig sänkning av marginalskatten för stora grupper inkomsttagare med normala inkomster. Marginalskattetaket bör sänkas till 70 96. Vi tycker också att det kvarvarande inslaget av sambeskattning vad gäller inkomst av kapital måste avskaffas. Detta kommer att innebära att skatteskalan rör sig i riktning mot ett proportionellt skatteuttag. Vi menar ändå att ett fullständigt proportionellt skatteuttag inte är eftersträvansvärt utan att en viss progressivitet bör finnas kvar för att uppnå syftet skatt efter bärkraft. Ett sådant skattesystem och en sådan inkomstskatt som vi har skisserat skulle innebära att skattepolitiken blev ett verksamt instrument i en tillväxtfrämjande politik. Den linjen har vi från folkpartiets sida valt därför att det är helt nödvändigt för att vi skall kunna komma till rätta med problemen, i det ekonomiska läge som vi befinner oss i. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! I den proposition som skatteutskottet har haft att ta ställning till och som behandlas i betänkande nr 8 föreslås att den basenhet som gäller för taxeringsåret 1986, 7 800 kr., även skall gälla för taxeringsåret 1987. Det framhålls i propositionen att det inte nu är möjligt att ta slutlig ställning beträffande basenheten vid 1987 års taxering. Det är först när de ekonomiska förhållandena under 1986 med större säkerhet kan bedömas som det här blir möjligt. Det är angeläget att nu fatta beslut om att basenheten för taxeringsåret 1986 skall gälla även för 1987. Förbudet mot retroaktiv lagstiftning hindrar inte att ett ställningstagande beträffande basenheten vid 1987 års taxering kan tillämpas på samtliga skattskyldiga. Problemet har uppstått i fråga om vissa skattskyldiga. Det gäller nämligen när beskattningsåret inte sammanfaller med kalenderåret och ändringar av inkomstbeskattningen således inte har kunnat tillämpas på inkomster som redan uppburits. Ett exempel kan åskådliggöra det här problemet. Vid inkomsttaxeringen 1987 kommer det helt överväldigande antalet skattskyldiga att beskattas för sina inkomster under kalenderåret 1986. Så är alltid fallet beträffande inkomster av tjänst, kapitalinkomster, inkomster av tillfällig förvärvsverksamhet samt schablontaxerade villafastigheter. Men om en skattskyldig har s.k. brutet räkenskapsår, gäller andra regler. I det fallet kan inkomsten avse tiden den 1 maj 1985-den 30 april 1986. Är det fråga om en nystartad rörelse kan beskattningsåret omfatta tiden den 1 november 1984-den 30 april 1986. Om en sådan här skattskyldig vid sidan av sina rörelseinkomster även har inkomst av tjänst, innebär reglerna att skilda skatteskalor inte kan tillämpas för de olika delarna av inkomsten. De förmånliga reglerna tillämpas då när det gäller samtliga inkomster, även när det gäller de tjänsteinkomster för vilka kalenderåret utgör beskattningsåret. Ur administrativ synpunkt är det olyckligt att skilda skatteskalor skall tillämpas vid en och samma taxering. Det åstadkommer merarbete och det leder också till ett otillfredsställande resultat genom att vissa skattskyldiga beskattas efter gynnsammare regler än andra skattskyldiga. Propositionens förslag innebär att riksdagen nu skall besluta att basenheten för taxeringsåret 1986 skall gälla även för 1987. Bestämmelserna om retroaktiv lagstiftning hindrar då inte att ett senare ställningstagande beträffande basenhetens storlek vid 1987 års taxering kan tillämpas på samtliga inkomsttagare. Företrädarna för de tre borgerliga partierna yrkar avslag på propositionens förslag. De anser att ett automatiskt verkande inflationsskydd skall reglera skatteskalan. När man tar del av motionerna i detta ärende, ser man att det ändå finns vissa nyansskillnader i uppfattningen om detta.

Skatterna vid 1987 års taxering kommer då att bestämmas av prisutvecklingen under en betydligt tidigare period. Ur stabiliseringssynpunkt kan detta leda till ett oönskat resultat, vilket också framhålles i centermotionen. Moderaterna och folkpartisterna hyser inga betänkligheter. De kräver att fullt inflationsskydd skall återinföras. Men man nöjer sig inte med detta, utan till utskottsbetänkandet har man fogat ett par reservationer, där man uttalat sig om skattepolitikens framtida inriktning. Bo Lundgren har på sedvanligt maner marknadsfört moderaternas stora skattenummer med sänkta marginalskatter och med avskaffande av statsskatten utom för de riktigt stora inkomsttagarna.

och marginalskattetaket sänkas till 70 96. Utskottsmajoriteten har ställt sig kallsinnig till de här förslagen. Vi anser det inte tillrådligt att gå tillbaka till den ordning som gällde under de borgerliga regeringsåren. Vi anser att en indexreglering av skatteskalan, på det sätt som vi hade tidigare, driver på inflationen och leder till fördelningspolitiska orättvisor. Därför vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Företrädarna för de borgerliga partierna har tagit upp en del frågor. Jag har bemött några av dem. Men jag måste säga: Ifrån mittenpartiernas sida säger man att vi socialdemokrater helt har svikit den skatteuppgörelse som träffades, men det är ju inte så. Till stora delar har skatteuppgörelsen förts i hamn. Att så inte har skett fullt ut kan hänföras till att vi när uppgörelsen träffades gjorde utförliga reservationer för vad som kunde ske om vissa saker inte inträffade. Jag skall be att få till protokollet läsa in ett uttalande som gjordes av de tre partierna socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet i samband med uppgörelsen: ”Genomförandet av skattereformen måste med nödvändighet påverka löneutvecklingen under de år då sänkningen av marginalskatten sker.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 Om löneutvecklingen i praktiken avviker från denna inriktning kan stegen i marginalskattesänkningen under treårsperioden bli föremål för omprövning.” Det sades alltså klart ifrån att om löneutvecklingen inte skulle bli den som man förväntade sig, måste det ske en omprövning. Det är ju ganska orimligt att ha en sådan ordning att somliga får stora skattefördelar genom uppgörelsen och dessutom tillförsäkrar sig stora löneförbättringar, medan vissa grupper inte får så stor del i skatteuppgörelsen och dessutom får sämre löneutveckling än vad de högre inkomsttagarna får. Vi gjorde alltså det förbehållet att detta måste prövas fortlöpande, och det var centern och folkpartiet med om. Men när det sedan blir på detta sätt hoppar man av och säger att det är vi socialdemokrater som har svikit uppgörelsen. Jag tycker det är orättvisa beskyllningar som ni för fram mot socialdemokraterna.

Fru talman! Jag noterar att Bo Lundgren instämmer i vad jag sade, nämligen att moderaterna också skulle kunna känna tillfredsställelse om man snabbt kunde uppnå målet högst 50 26 marginalskatt för 90 96 av inkomsttagarna. Jag noterar detta erkännande med glädje, men jag hade varit ännu gladare om moderaterna hade insett detta redan våren 1981. Då hade vi haft 95 90 av riksdagens ledamöter bakom skatteuppgörelsen, och jag förmodar att det mot denna bakgrund skulle ha funnits större möjligheter att hålla fast vid uppgörelsen och även bemästra de problem som Rune Carlstein tog upp. Det är bra att få ett erkännande i efterhand, men det hade varit värdefullare om vi hade fått ett instämmande från början. Rune Carlstein tog upp frågan om nyansskillnaderna mellan de olika motionerna. Vi har alltid klart och tydligt erkänt att även den automatiska indexuppräkningen medför en del eftersläpningsproblem, men vi har inte kunnat finna något bättre system än detta. Därför har vi ställt oss bakom kravet på att man skulle återinföra detta system. Resonemanget i motionen innebär naturligtvis att vi försöker uppnå något som kunde ta bort också de nackdelar som otvivelaktigt i vissa fall kan uppträda. När det gäller anledningen till att uppgörelsen sprack var inte den redogörelse som Rune Carlstein gjorde riktigt korrekt. Vid den första överläggningen med regeringen, då jag själv hade tillfälle att vara med, fördes resonemanget ganska mycket med utgångspunkt i det som Rune Carlstein sade. Men förhandlingarna avbröts på grund av att det hade träffats en överenskommelse mellan socialdemokraterna och LO om saker som inte alls berördes i skatteuppgörelsen. Detta medförde att det inte längre var möjligt att i detta sammanhang över huvud taget diskutera en uppgörelse. Jag vill ställa en fråga till Rune Carlstein. Inte ett enda ord har sagts i debatten om när man tänker sig att uppnå det mål som angavs i överenskommelsen. Har man helt släppt tanken på att nå fram till det som egentligen var grunden i hela uppgörelsen? Man kan bortse från uppräkningstal och brytpunkter m.m., eftersom syftet var att man skulle nå fram till en situation då huvudparten — eller som det uttalades, 90 96 av inkomsttagarna — skulle ha en marginalskatt på högst 50 70. Jag har ställt denna fråga upprepade gånger och jag ställer den på nytt: Har man helt släppt tanken på att sträva efter att nå denna målsättning, eller vad menar socialdemokraterna på den punkten?

Fru talman! Skatteutskottets ordförande Rune Carlstein hade en mycket lång utläggning om de orättvisor som man skulle drabbas av vid brutet räkenskapsår. Jag kan i viss mån instämma i detta; jag kan hålla med till hälften. Det är riktigt om man vill göra som regeringen gjorde, nämligen höja skatterna, alltså försämra skatteuppgörelsen. Det är också riktigt om man har för avsikt att höja inkomstskatten i fortsättningen. Men om man inte har för avsikt att höja inkomstskatten, då är hela detta resonemang fullständigt onödigt och inte längre relevant, eftersom det beslut som vi skall fatta här i dag då inte behövs. Avsikten med detta måste helt enkelt vara att regeringen har tänkt sig att höja inkomstskatterna. Har man inte tänkt sig detta, är det beslut vi nu skall fatta onödigt. Sedan sade Rune Carlstein också att man endast kan ta ställning till basenheten när man har sett utvecklingen. Ja, men då är vi tillbaka till den ordning som rådde före 1976, nämligen att man satte sig ned och gjorde kortsiktiga justeringar i skatteskalorna för att kunna klara avtalsrörelsen och annat. Syftet med den skatteuppgörelse som träffades var ju att man skulle få en långsiktighet i skattepolitiken. Rune Carlstein sade vidare att vi kräver ett fullständigt inflationsskydd. Han ansåg tydligen att vi gick långt när vi sade att gränsen för 50 procents marginalskatt bör höjas till 200 000 kr. Jag vill än en gång referera till att även Kjell-Olof Feldt — finansministern — har sagt att vi har behov av fortsatt marginalskattesänkning. Erik Åsbrink, som är statssekreterare hos Kjell-Olof Feldt, har gjort långtgående uttalanden om proportionell skatt. Jag tycker inte att det är orimligt att kräva att regeringen, mot bakgrund härav, talar om vad det skall bli av det hela. Man kan inte föra ett resonemang utanför parlamentet, i tidningar osv., och ett annat innanför parlamentets väggar. Ett fullständigt inflationsskydd skulle, det har jag sagt tidigare, ha stärkt tilltron till regeringens avsikter att verkligen ta i med hårdhandskarna mot inflationen. Det hade därmed bidragit till att hålla nere inflationen. Det är synd att vi inte fick ett sådant. Sedan talade Rune Carlstein om det tillägg som gjordes till uppgörelsen om att man skulle ta hänsyn till löneutvecklingen etc. Jag håller med om att sådana förbehåll gjordes. Jag är däremot inte beredd att säga att någon sådan situation i dag har uppstått. Mig veterligen har inte, vare sig från regeringen eller från något annat håll, presenterats något material som visar att så skulle vara fallet. Vad hade då, Rune Carlstein, varit mer naturligt än att ni tagit kontakt med folkpartiet och centern, begärt förhandlingar om denna punkt och sagt: Här har vi material som tydligt visar att intentionerna bakom skatteuppgörelsen inte har fullföljts av arbetsmarknadens parter. Vi begär därför följande ändringar. — Men någon sådan inbjudan kom inte. Ni satte er ned tillsammans med LO och gav rätt till avdrag för fackföreningsavgifter. Utan att med ett ord beröra det för oss ändrade ni skatteskalorna. Och detta var bestämt långt innan vi över huvud taget var vidtalade. Det stämmer inte med min uppfattning om hur uppgörelser skall fullföljas och hur man skall förhandla om sådana här saker. När det gäller frågan vilken tidsperiod ett fullständigt inflationsskydd skall bygga på eller vilken tidsperiod som skall ligga till underlag, kan jag instämma i det som Bo Lundgren sade. Det är samma sak på den punkten. Hade ni velat ha en ändring, hade ni kunnat tillkännage det. Sedan kunde vi kanske tillsammans ha fått fram ett bättre förslag därvidlag. Det hade också varit naturligt att man, när man en gång hade träffat en uppgörelse, skulle ha sagt: Den skall vi verkligen stå fast vid.

Fru talman! Jag tror det var Bo Lundgren som sade: Inser inte socialdemokraterna att skatter skadar landets ekonomi? Men det är ju ändå på det sättet att vi är satta här att se till att vi har resurser att uträtta en del här i landet. Om vi skall göra det måste vi ha skatter. Bo Lundgren sade också: Gärningarna talar sitt tydliga språk; ni kommer inte undan dem. Det är rätt och riktigt — vi kommer inte undan dem. Och folk håller vårt parti räkning för att vi ser till att det finns resurser att sätta in — mot arbetslöshet och mot alla andra svårigheter som människor kan råka ut för under olika delar av sin levnad. Därför har vi skatter — vi tar ut skatter för att klara samhällets utgifter för detta. Det fick de borgerliga regeringarna — fyra regeringar med en väldig massa statsråd — lov att göra under de sex år de satt vid makten också. Det var ju inte så att ni sänkte skatterna under den tid som ni var i regeringsställning, Bo Lundgren. Men när ni kommer i opposition går det bra att gå ut och lova att göra det. Under de borgerliga åren fick vi verkligen uppleva att ni justerade skatter, och gjorde det snabbt. Också ni höjde skatten på bensin, på villorna, på bostadsrätterna, på oljan, på vinet, på fastigheterna, på cigaretterna, på elektriciteten, på spriten och tobaken, och ni höjde omsättningsskatten. Under de år som de borgerliga regeringarna verkade steg skattetrycket, mätt i proportion av bruttonationalprodukten, från 48,5 96 till 51,1 20. I dag ligger det enligt Kjell Johanssons första inlägg på 5196. Det totala skattetrycket har inte ändrats. Däremot har vi förändrat hur människorna belastas med skatter. Vi har sett till att t.ex. förmögenhetsägare och aktieägare får bära en tyngre del av skattebördan än under de borgerliga åren. Och det tänker vi fortsätta med. Nu frågar Bo Lundgren: Vad är det för rättvisa i att bevilja skattelättnader för utländska forskare? Ja, vi måste ju ta hänsyn till den situation som en utländsk forskare befinner sig i när han kommer till vårt land och skall jobba här en kort tid. Vi förutsätter att även svenska forskare när de arbetar i andra länder har litet speciella förmåner. Det är inte så konstigt. Sedan tog Bo Lundgren upp frågan om bärplockarna och sade: Varför skall de ha 5 200 kr. skattefritt? I stor utsträckning var det fråga om hur man administrativt skulle sköta detta, och det vet Bo Lundgren. Det skulle bli förfärligt krångligt om vi skulle gå ut och se om folk plockar bär eller svamp eller kottar. Så länge det försiggår på det sättet finns det, tycker vi, ingen anledning att ta upp sådana inkomster till beskattning. Stig Josefsson har upprepade gånger frågat när vi uppnår målsättningen att 90 26 av svenska folket skall ha en marginalskatt på 50 26. Den frågan har ställts till statsministern och till finansministern och nu upprepas den. Ja, vi kan inte ange vilket datum detta kommer att inträffa. Men vi har ambitioner att verka för att få ned marginalskatterna för de normala inkomsttagarna. Det är helt klart. De flestas inkomster ligger inom det intervall som går upp till vad vi har angivit som en brytpunkt. Men när vi kan uppnå det kan inte jag svara på, och ingen annan heller. Det är en fråga om vilka ekonomiska resurser vi har att genomföra det. Det får ske i den takt som ekonomin tillåter. Vi vet ju alla att vi lever i en tid då vi i vårt land har det utomordentligt kärvt med ekonomin. Vi dras med sviterna av de sex borgerliga åren, då ni lånade upp gigantiska belopp. Vi har räntekostnader som årligen stiger med ungefär 8 miljarder kronor, som vi kämpar med, för att få ordning på landets ekonomi. I det läget är det inte så lätt att gå ut till människor och lova att vi skall sänka skatterna för er. Vi kan inte göra det på det frikostiga sätt som exempelvis Kjell Johansson gör när han säger att man kan tänka sig att höja gränsen för en marginalskatt på 50 20 upp till inkomster på 200 000 kr. Bo Lundgren menar att vi skall avskaffa statsskatten för alla utom för de allra högsta inkomsttagarna. Det är lätt att säga sådana saker i oppositionsställning, men i regeringsställning visade ni upp en helt annan sida. Då genomförde ni sannerligen inte så mycket av skattelättnader för det svenska folket.

Fru talman! 1981, Bo Lundgren, hörde vi aldrig någonting om att man var tillfredsställd med någon del av skatteuppgörelsen. Det är litet sent att komma nu. Då som nu hade moderaterna krav på en något större skattesänkning. Detta tycker jag är beklagligt. Hade vi varit överens och vågat visa och stå för det, tror jag att vi också hade haft kraft att få socialdemokraterna att stå fast vid överenskommelsen. På grund av den splittring som uppstod fick socialdemokraterna en chans att gå ut ur uppgörelsen. Rune Carlstein säger såsom ett svar på min fråga att man inte kan ange något datum för när man beräknar kunna uppnå målsättningen. Jag hoppas verkligen att han menar att socialdemokraterna i sitt resonemang fortfarande har kvar målsättningen. Ser man på vilka åtgärder som har vidtagits sedan 1982, kan man emellertid klart säga att de alla har fördröjt ett förverkligande av målsättningen. Detta gör att jag upprepar frågan. Jag känner stor oro för hur det skall bli på denna punkt. När vi 1982 resonerade om detta, trodde jag faktiskt att socialdemokraterna skulle vara angelägna om att så snart som möjligt nå fram till den målsättning varom vi var eniga. Rune Carlstein påstår också att vi lider av sviterna efter de sex åren med borgerliga regeringar. Det skulle hedra socialdemokraterna om de något dämpade detta resonemang. Vi glömmer inte så förfärligt lätt — det finns även nedskrivet i riksdagsprotokoll— den situation som rådde i vårt land 1976. Inte minst de frågor som ställdes av socialdemokratiska ledamöter, framför allt till industriministern, ger ett klart besked om att situationen ingalunda var ljus. Tvärtom var den i allra högsta grad problemfylld, när den borgerliga regeringen tillträdde. Tvivlar någon på detta, rekommenderar jag en läsning av riksdagsprotokollet. Där framgår detta klart.

Fru talman! Jag noterade till min ledsnad att skatteutskottets ordförande inte med ett ord berörde de synpunkter som jag hade på hur förhandlingarna bör gå till mellan tre partier som har träffat en uppgörelse, när ett av partierna har för avsikt att bryta denna överenskommelse. Men jag kanske kan få besked om den saken i kommande inlägg. Skattetrycket höjdes sade Rune Carlstein. Det har berörts av de båda tidigare talarna, och jag går därför inte in på det. Jag bara konstaterar att skattetrycket höjdes även av socialdemokraterna, som i kommunerna höjde kommunalskatterna och i landstingen landstingsskatterna. Det var faktiskt inte bara de borgerliga som höjde skatterna, utan vi var nog i stort sett lika goda under denna tid. Statsskatten hölls på ungefär oförändrad nivå. Vi gjorde naturligtvis justeringar av skatten på alkohol och tobak, vilket Rune Carlstein nu beskärmar sig över. Skulle vi inte ha gjort det? Vi anser det naturligt att alkoholbeskattningen och priset på alkohol och tobak följer andra priser i vårt land. Då är det inte mycket att stå och orda om här. Under denna tid uppstod också en energikris, då landets kostnader för oljenotan på ett enda år ökade med 10 miljarder kronor. Vi genomförde då den ändringen att vi lade skatt på oljan och försökte därigenom skapa ekonomiskt utrymme för att kunna göra insatser inom energipolitikens ram som skulle minska vårt oljeberoende. Skulle vi inte ha gjort de energiskatteförändringarna? Säg det i så fall här, om detta var en oförståndig politik. Ni har nämligen fullföljt den själva, praktiskt taget exakt som vi lämnade över den. När det gäller marginalskattesänkningarna vet jag inte om jag är mer orealistisk än Kjell-Olof Feldt och Erik Åsbrink. De säger nämligen likadant som jag, att vi skall gå vidare med fortsatta marginalskattesänkningar. För att övertyga socialdemokraten Rune Carlstein får jag väl luta mig mot dem. De som behövde det har fått skattelättnader, säger Rune Carlstein, men där vill jag opponera mig litet grand. Vi är nu inne i en period där regeringen lägger fram det ena förslaget efter det andra som slår totalt blint, som inte över huvud taget har några inslag av fördelningspolitik. Att då ställa sig upp, mitt i denna period, och säga att man har sett till, att de som behöver skattelättnader har fått det, tycker jag faktiskt är litet magstarkt. Jag tänker på den dagsaktuella situationen då det gäller bensinskatten. Vi har ingen energikris just nu i den utsträckning som vi hade under vår regeringstid. Ni har höjt fordonsskatten, ni har höjt bilaccisen och ni har försämrat reseavdragen. Allt detta sammantaget gör att de som bor i glesbygd har väldiga bekymmer. Samma sak gäller för barnfamiljerna. Det barnbidrag som vi formligen fick krama ur er — vi fick, som jag sagt tidigare, tångförlösa det — tar ni tillbaka från huvuddelen av barnfamiljerna genom att höja fastighetsskatten, som jag brukar envisas med att kalla villaskatten. Hela barnbidragshöjningen för det första barnet i en familj försvinner ju under en treårsperiod. Jag vet alltså inte om jag riktigt kan hålla med Rune Carlstein, men det väsentliga är att med den här politiken, där ni bara höjer skatter över precis hela fältet, till synes planlöst, ökar ni skatteadministrationen. Vi får en våldsam byråkrati och administration, och vi får mycket krångel, så att det blir svårare att genomföra de förenklingar av deklarationsförfarandet som vi har utlovat. Vi får en smet, i vilken de starka förmår att ta sig fram men där de svaga fastnar.

Fru talman! Bo Lundgren har ett recept för hur man skall lösa skatteproblematiken: Låt människorna klara sig själva. Ta ut avgifter av dem i stället och låt dem ordna sin barnomsorg, sin hälsovård osv. på privat initiativ. Jag vet inte om Bo Lundgren var i tillfälle att se TV-programmet Pejling som gick i söndags kväll. Där gjorde man jämförelser med kostnaderna för omsorgen om människorna i länder där man har ett sådant system. Det blev ingalunda på något sätt billigare. Däremot var det helt klart att det blev väldigt ojämlikt. De människor som kunde se till, att de fick bra barnomsorg, hälsovård, sjukvård osv., var de som hade resurser, medan de som inte kunde klara de höga avgifterna och försäkringspremierna och vad det nu var kom i ett utomordentligt besvärligt läge. Den utvecklingen vill inte vi socialdemokrater ha i det här landet, utan vi tycker att man solidariskt skall ställa upp och hjälpa varandra till en hygglig standard för alla, oavsett var de befinner sig på inkomstskalan. Där skiljer vi oss alltså åt i våra uppfattningar. Sedan frågar Bo Lundgren: Inser ni inte att ni när ni lägger på skatter och avgifter stampar ut folk genom att skapa arbetslöshet, osv.? Bo Lundgren måste väl medge att antalet sysselsatta i industrin sedan den socialdemokratiska regeringen tog över har ökat jämfört med hur det var under den borgerliga tiden. Detta är ett ofrånkomligt faktum. Dess bättre fortsätter det att öka. Men när den borgerliga regeringen frikostigt gick ut i ett av sina första stora utspel och skänkte arbetsgivarna 296 i arbetsgivaravgifter, resulterade det då, Bo Lundgren, i ett ökat antal sysselsatta i industrin? Nej, det gjorde det sannerligen inte! Tvärtom fick vi uppleva att miljarderna försvann ganska snabbt. Det blev varken ökade investeringar i industriföretag eller en ökning av antalet sysselsatta. Stig Josefson säger att vi skall tona ned detta att vi lider av de sex borgerliga regeringsåren. Det kan vi naturligtvis göra, men vi kan ändå inte komma ifrån att ni lånade upp över 400 miljarder kronor, som vi nu har i statsskuld och som vi skall klara räntorna och amorteringarna på. Vi kan inte tona ner detta och säga att vi glömmer att ni försatte oss i denna situation under de sex åren. Vi får se till att vi får ekonomin att gå ihop. Men vi måste tala om anledningarna till att vi har bekymmer med vår bytesbalans och annat och se till att vi får inkomster att täcka de utgifter som vi har, bl.a. de stora räntekostnaderna på de lån som ni tog under de sex borgerliga åren. Ni kan naturligtvis säga att ni var tvungna av olika skäl, energikris o. d. O.K., det är riktigt att ni hade sådana bekymmer, men vi kommer inte ifrån att vi nu har dessa skulder att dras med i framtiden. Att vi talar om att de uppstod under de sex borgerliga åren tycker jag är korrekt. Vi måste informera människorna. Kjell Johansson säger att vi inte har någon energikris och att det därför inte finns någon anledning att höja bensinskatten. Vi har redovisat varför vi tvingas gå ut och höja bensinskatten. Vi lägger samtidigt fram ett omfattande program för att klara sysselsättningsproblemen i landet. Vi använder pengarna för att se till att människor inte lider nöd. Det behöver inte vara energikris för att man skall justera fordonsskatter och bensinskatten. Det kan finnas även andra anledningar till att man måste förstärka samhällets inkomster.

Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket. Jag vill bara till Rune Carlstein säga att om Rune Carlstein anser att vi i Sverige lider av den ekonomiska kris som drabbade Sverige och stora delar av industrivärlden under 1970-talet, är vi överens på den punkten.
Fru talman! Jag tycker heller inte att det finns någon större anledning att förlänga debatten, när den har gått in på det klassiska temat jämförelser med den borgerliga regeringsperioden. Jag erinrar om att det faktiskt förhåller sig så att hela den industrialiserade västvärlden under denna tid, med ett kort undantag, genomgick den djupaste kris man dittills upplevt och att situationen i dag faktiskt är den att världshandeln under detta år beräknas öka med 8 Zo. Det kan vara en händelse som ser ut som en tanke, att även vår export beräknas öka med 8 90 i år. Till skattefrågan: Det är ändå intressant att skattekvoten inte ökar. Det visar nämligen att det resonemang vi för från folkpartiets sida är riktigt, nämligen att det inte längre lönar sig att hitta på den ena skatten efter den andra. Det blir bara skatteadministrationen man bygger ut, men man får inte några större summor att fördela mellan människorna. Som jag sade: Man skapar en smet i vilken endast de starka kan ta sig fram och där de svaga fastnar. Arbetslösheten, slutligen, är i dag större än under den tidigare lågkonjunkturen. Ni möter den med ett skattepaket där ni förvisso skapar jobb — ni skapar 20 000 jobb på ett konstlat sätt genom åtgärder från statens sida — men där ni samtidigt slår ut ca 15 000 jobb inom den privata industrin. Jag vet inte om det finns så stort behov av sådana insatser.
Fru talman! Bara ett mycket kort genmäle till Bo Lundgren. Det är faktiskt så att under de sex år då de borgerliga regeringarna verkade försvann mer än 100 000 industrijobb här i landet. Vad jag sade i mitt inlägg var att nu börjar man se en ökning av antalet sysselsatta inom industrin. Det tror jag inte att Bo Lundgren kan bestrida — han har ju tidigare gjort gällande att genom skatter och pålagor försvårar vi för svensk industri att verka. Men faktum är att svensk industri f.n. går utomordentligt väl och redovisar stora vinster och dessutom glädjande nog börjar att öka antalet sysselsatta.
Jag är tacksam om överläggningen i fortsättningen gäller basenheten vid 1987 års taxering.